Svar på interpellationer Herr talman! Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta när det gäller åldersgränsen för starta-eget-bidraget. Regeringen ser som sin viktigaste uppgift under mandatperioden att öka sysselsättningen och varaktigt minska arbetslösheten. Vår jobbpolitik tar sin utgångspunkt i människors vilja till arbete och utveckling. Arbete innebär möjligheter till egenförsörjning, gemenskap, tillhörighet och makt att forma sitt liv och sin framtid. I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen bland annat att alla arbetssökande, oavsett yrkesbakgrund och utbildningsnivå, ska ges stöd och vägledning i ett aktivt arbetssökande. Arbetsmarknadspolitikens många möjligheter till insatser ska utnyttjas effektivt genom att rätt insatser ges till rätt person vid rätt tidpunkt. Den tidigare styrningen av Arbetsförmedlingen var alltför detaljerad, med till exempel alltför många tidsgränser som begränsade vilka insatser som kunde användas för de arbetssökande. Regeringen har påbörjat arbetet med att reformera styrningen och att genomföra förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket för att ge större utrymme för professionella bedömningar. I en studie som Riksrevisionen har genomfört av programmet Stöd till start av näringsverksamhet visas det att deltagande i detta program var bättre för individen än att vara öppet arbetslös eller ta del av ett anställningsstöd under samma tid. Resultaten i studien visade att det var ett program med gott resultat, även för unga. Arbetsförmedlingens egna utvärderingar visar att stöd till start av näringsverksamhet bedöms ha goda sysselsättningseffekter. De personer som fått detta stöd har övergått till arbete snabbare och i större utsträckning än deltagare i andra arbetsmarknadspolitiska program. Mot denna bakgrund anser regeringen att riksdagens tillkännagivande i våras om att även unga under 20 år bör få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet är en angelägen fråga. I tillkännagivandet poängterar utskottet att avslutade studier med fullständiga betyg ger en god grund för anställbarhet och att detta även ska vara utgångspunkten för beviljande av programmet, även om undantag ska kunna förekomma. Det tycker jag är en klok utgångspunkt. Regelverket avseende en lägsta ålder för att kunna beviljas stöd till start av näringsverksamhet inbegriper i dag flera åldersgrupper. Frågan om hur en sänkning av åldersgränsen till under 20 år kan göras på bästa sätt bereds just nu inom Arbetsmarknadsdepartement. Kan regeringen underlätta för fler unga att skaffa sig ett arbete genom start av eget företag ska vi göra det.

Herr talman! Tack för det positiva svaret på min interpellation, arbetsmarknadsministern! Även denna gång är jag glad att svaret kom inom den tidsram vi har för interpellationer. Jag har tidigare uttryckt mig positivt om det till arbetsmarknadsministern. Vi debatterade den här frågan i kammaren den 19 mars när riksdagen tillkännagav för regeringen att den anser att man bör sänka åldersgränsen och ge möjlighet till starta-eget-bidrag även för den som är under 20 år. Vi vet att vi har höga trösklar in på arbetsmarknaden och att alldeles för många ungdomar har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och få jobb. Vi tycker därför att det är angeläget att vi skapar fler vägar in på arbetsmarknaden. En sådan viktig väg är just att starta eget företag. Det handlar om att förbättra möjligheterna att öka entreprenörskapet. Vi vet att starta-eget-bidraget, som kallas stöd till start av näringsverksamhet, är ett effektivt och bra sätt för staten att hjälpa personer igång med eget företag. Det är det arbetsmarknadspolitiska program som har gett bäst resultat sett till andelen i arbete efter avslutat program. Det är i dag viss flexibilitet. Men vi vet att det finns begränsningar gällande åldern. Vi gav tillkännagivandet i debatten den 19 mars 2015. Det är i dag den 8 december 2015. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Hur ser arbetet ut inom Regeringskansliet? Hur ser tidsplanen ut? När bedömer arbetsmarknadsministern att regeringen kan leverera det som riksdagen har bett regeringen att leverera?
Herr talman! Som jag redan sagt i mitt svar är det klokt att försöka ta bort åldersgränser och tidsgränser. Jag tycker att arbetsmarknadspolitiken ska vara mer flexibelt utformad, mindre regelstyrd och ge större utrymme för professionella bedömningar av arbetsförmedlaren i mötet mellan arbetsgivare och arbetssökande utifrån de förutsättningar som finns. Därför välkomnar jag riksdagens tillkännagivande. Det är ett antal olika förordningar som behöver ändras för att man ska kunna uppnå det som riksdagen har sagt, och vi arbetar med detta. Parallellt arbetar vi också med andra förordningsändringar för att säkerställa att vi ska få en mer flexibel arbetsmarknadspolitik. Jag kan i dag inte svara Christian Holm Barenfeld om exakta tidsplaner, men det kommer att ske inom kort.
Herr talman! Tack, arbetsmarknadsministern! Jag förstår att det kanske är svårt att säga exakt på dagen när det ska bli. Det är positivt om regeringen i detta läge lyssnar på riksdagen och genomför detta så skyndsamt som möjligt. Varje dag som vi inte levererar fler jobb och som unga människor står utanför arbetsmarknaden är en förlorad dag för de personerna. Den exakta tidsramen är det givetvis svårt för oss här i riksdagen att ange. Men jag förutsätter och hoppas att regeringen gör det så skyndsamt som möjligt. Detta är en prioriterad del. Jag är helt övertygad om att insatsen kommer att vara till stor hjälp för våra unga arbetslösa och ge ett större stöd och en större hjälp än mycket av det som jag förstår upptar regeringens tid. Det gäller 90-dagarsgarantier och andra saker där vi historiskt kan se att leveransen av nya jobb och återgång till arbetsmarknaden har varit mycket mindre förekommande. Jag vill återigen rikta ett stort tack till arbetsmarknadsministern för svaret. Jag hoppas att vi inom kort kan fatta beslut och se att vi genomför det som här efterfrågas.